Herr talman! Fröken Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra utbildningssituationen och öka tillgången på utbildade bussförare. Rekryteringen till bussföraryrket påverkas av ett flertal omständigheter, bland vilka utbildningen men även andra faktorer spelar en stor roll. I samband med den körkortsreform rörande differentierad förarbehörighet som. beslöts år 1971 och som gällde bl.a. behörigheten att föra buss fästes stor vikt vid utbildningsfrågan. Bedömningarna skedde i nära samråd mellan kommunikationsdepartementet, utbildningsdepartementet, statens trafiksäkerhetsverk och skolöverstyrelsen. Under reformarbetets gång har därefter utvecklingen fortlöpande följts inom berörda departement och verk. Bussförarutbildning erbjuds fi n. inom gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildningen, bussföretagen och trafikskolorna. Det är främst genom arbetsmarknadsutbildningens s.k. bristyrkesutbildning som statsmakterna snabbast kan påverka utvecklingen. Denna utbildningsform har också successivt byggts ut i den takt som har bedömts erforderlig med hänsyn till behovet av bussförare.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det ger klart uttryck för en positiv hållning från kommunikationsministerns sida. Jag tolkar svaret så att landets lokaltrafikföretag kan påräkna = ett visst stöd från kommunikationsministern = när det gäller att förbättra den nuvarande besvärliga utbildningssituationen. Det skulle vara värdefullt om kommunikationsministern ville ge besked om vilka mer konkreta åtgärder kommunikationsministern är beredd att — Nr 132 vidta i detta Jäge. Torsdagen den Bakgrunden till att jag ställt frågan till kommunikationsministern är 20 maj 1976 den i dag besvärande bristen på utbildade bussförare. Den är ett bes kymmer inte minst för oss i Stockholmsregionen. Det är helt enkelt — Om ökad utbildning så att finns det inte tillräckligt med utbildad personal så går det inte = av bussförare att hålla hög kapacitet och standard i kollektivtrafiken. Storstockholms lokaltrafik har t.ex. sedan början av 1975 brist på trafikpersonal. Enligt en uppgift från mars månad uppgår bristen till ca 250 man, varav den helt övervägande delen, omkring 200 man, gäller bussförare. Personalbristen var 1975 så allvarlig att man tvingades skära ner turtätheten, detta trots SE:s starkt ökade ansträngningar under senare år för att utbilda mer folk. I mars i år beslöt SL:s styrelse att tiominuterstrafiken skulle återinföras så snart som möjligt. och man trodde då att man skulle kunna klara en återgång till tätare trafik redan till månadsskiftet augusti-september. Men personalläget kommer att förvärras under hösten genom arbetstidsförkortningar och ändrade pensionsbestämmelser. Återgången till tätare trafik beräknar man nu kommer att ske först till årsskiftet. Det här skall bara ses som ett konkret, men allvarligt, exempel på de svårigheter man i dag har när det gäller att få fram tillräckligt med utbildad personal. Det är alldeles uppenbart att personalbristen minskar möjligheterna att utöka kollektivtrafiken. För SL har situationen inneburit att en oproportionerligt stor del av utbildningsresurserna fått sättas in på bussförarutbildning. Av verksamhetsberättelsen för 1975 kan man läsa sig till att SL svarar för ca hälften av bussförarutbildningen i hela landet. Det är alltså ett mycket stort utbildningsansvar som faller på ewt lokaltrafikföretag för hela landets kollektivtrafik. Varför har vi gått den här situationen? Det har ett samband med körkortsreformen och att busskortsutbildningen vid de privata trafikskolorna har sjunkit kraftigt de senaste åren. I en artikel helt nyligen i tidskriften Svensk lokaltrafik säger Ingemar Bäckström, som är verkställande direktör i SL, att samhällets insatser, dvs. utbildningen inom gymnasieskolan eller vid AMU-centra, ger ett tillskott på endast några hundra bussförare per år. Då skall man lägga märke till att en enkät av Svenska lokaltrafikföreningen visar att det finns ett sammanlagt behov på 2 000-2 500 bussförare per år i hela landet för vart och ett av de närmaste fem åren. Det är alltså en mycket stor skillnad mellan tillgång och efterfrågan. Det behövs alltså snabba åtgärder för att denna bristsituation inte skall bli alltmer akut under de närmaste åren, till skada för en utbyggnad av kollektivtrafiken.
Herr talman! Bland orsakerna till bristen på bussförare får vi inte glömma den kraftiga avgången från yrket. Många personer, som har fått behörighet .som bussförare, är sålunda sysselsatta inom andra yrken. Här torde flera olika åtgärder som hänger samman med den ökade satsningen på kollektivtrafikområdet över huvud taget kunna bidra till att bussföraryrket blir attraktivare. Fröken Eliasson frågade vilka mer konkreta åtgärder man kan tänka sig i framtiden. Som jag nämnde i mitt svar. följs utbildningsfrågan fortlöpande. Olika åtgärder har vidtagits. i anslutning till körkortsreformen. Beträffande utbyggnaden av utbildningsresurserna kan för arbetsmarknadsutbildningens del nämnas att redan etablerad utbildning byggs ut och nya utbildningscentra startas. Dessa åtgärder ger möjligheter aut nästa budgetår öka antalet utbildningsplatser för yrkesförare inom arbetsmarknadsutbildningen med ca 400. Genom att en del av dessa insatser förläggs till Stockholmsregionen med dess speciella problem bör de få särskild betydelse här. Vidare stimulerar regeringen åtgärder till en ökad utbildning inom gymnasieskolan. Kommunerna har ju det ekonomiska ansvaret för den utbildningen. Där kommer statsbidraget för undervisningsmaterial att höjas från 50 till 75 ?4. Inom gymnasieskolan beräknas antalet utbildningsplatser för yrkesförare nästa år ökas med ca 450. Skolöverstyrelsen kommer att pröva möjligheterna att anordna en grundläggande transportteknisk utbildning som cen gren på den fordonstekniska linjen vid gymnasieskolan. Det kan också nämnas att det enligt uppgift från trafiksäkerhetsverket —- i motsats ull vad fröken Eliasson nämnde — finns en klar tendens till ökat intresse för bussförarutbildning bland trafikskolorna. Vid kontakter med verket har flera trafikskolor förklarat att de är villiga att starta bussförarutbildning och att vissa frågor skall kunna lösas. Det kan vara frågor rörande materiel eller gälla dubbelkommando, lämplighetsbesiktning osv. Som en sammanfattning av utbildningstillägget kan jag nämna att under år 1975 lämnades ut ca 4 000 körkort med bussförarbehörighet och all av dessa mer än hälften var rena busskörkort.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag vid beslut i fråga om indragning av vägverkets arbetsområden avser väga in hela sam verket bedömt det nödvändigt att ersätta åtskilliga av hittillsvarande äldre vägstationer i olika arbetsområden med nya moderna anläggningar. De — Om verkningarna vägstationernas placering har förändrats under årens lopp på grund av = ringar inom bl.a. ändrade vägsträckningar, variationer i trafiktillväxten och sist men = vägverket inte minst en kraftigt ökad andel oljegrusade och belagda vägar, vilka kräver en helt annan typ av underhållsåtgärder än grusvägar. En ändrad lokalisering av vägstationerna kan därför i vissa fall ge både lägre kost nader och bättre service åt trafikanterna. Självfallet är det viktigt att vid beslut om ändrad arbetsområdesin delning även regionalpolitiska och sociala aspekter vägs in. Vägverket har med hänsyn härtill bedömt det vara ändamålsenligt att det fortsatta arbetet med anpassning av den lokala drittorganisationen sker på länsnivå som en del av den långsiktiga planeringen. Härvid kommer i varje enskilt fall länsstyrelse,. kommuner och personalorganisationer att ges tillfälle att framföra sina synpunkter.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. År 1973 kom plötsligt som en chock för vissa områden i mitt län —- Västerbotten - meddelandet om att vägverket planerat att dra in tre av de vägtrafikområden som fanns där. Det var stora arbetsområden, på 35, 31 och 40 mil vägar, som skulle delas upp och läggas på andra arbetsområden. Det blev en mängd protester i pressen från kommunerna, från anställda och från vägmästare, och jag vet också att herr Norling har fått brev om det och känner väl till det här. "Sedan kom vi med en motion år 1974, där vi tog upp saken och i sammanfattningen påpekade att det var mycket diskutabelt om rationaliseringsbeslutet skulle innebära någon vinst för vägverket, att det uppstått svårigheter när det gällde servicen samt att det även hade haft en negativ verkan på det psykologiska planet i de områden beslutet gällde. I dag har jag fått svar på min fråga angående en ny uppgift i pressen —- för en månad sedan ungefär — att det t.ex. då dei gäller Fredrika, en Lapplandskommun med stora problem, nog bara var att vänta att arbetsområdet där också skulle dras in, vilket medfört nya protester och ny oro. Jag ville därför fråga kommunikationsministern om han för sin del ämnade tänka över om det är någon vinst för landet i stort med sådana rationaliseringar. | När jag nu läst svaret har jag funnit det mycket intressant. Det talas därom ”en godtagbar arbetsmiljö för vägverkets anställda”. Enligt de uppgifter jag har från mitt län med de väldiga avstånden blev det emellertid en sämre arbetsmiljö än man väntat sig som en följd av de s.k. reformerna. Dessutom är det självklart att det under en plogmorgon på 25 grund av de oerhörda avstånden där uppe blir mycken körning och mycken nervositet, varför man absolut inte betraktar ändringen som någon förbättring i de avscendena. Sedan är det visserligen samt att det har blivit en förbättring av vägarna, dvs. den beläggning de fått och hur de ser ut, men jag tror att den förbättringen i större utsträckning gäller andra delar av vårt land än vår del. Den senare delen av svaret är helt riktig. Det är klart att man vid beslutsfattandet skall väga in regionalpolitiska och sociala aspekter, men jag tycker att det i en mängd fall då det gäller liknande statlig verksamhet på olika områden funnits för litet med av detta. Sedan har man upptäckt att vinsten inte blivit så stor som man trott. Skattebetalarna, som nu i stället måste betala in pengar på en del andra områden för att de här människorna skulle få arbete och för att de skador som uppstått skulle botas, har faktiskt inte fått mera pengar kvar i börsen, utan omläggningen har i stället medfört stora förluster för dem. Dessutom är jag övertygad om att det nu finns risk för att trafiken där uppe blir försämrad, men Jag hoppas ändå att kommunikationsministern, som jag betraktar som en klok karl, skall se på allt detta som en helhet. Han har egentligen inte sagt vad han själv tänker om saken, utan jag fattar det svar som han har lämnat som de sakkunnigas uppgifter. Jag vill fråga honom hur han personligen vill väga in de olika omständigheterna när det slutligen kommer till ett beslut. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! Sedan frågan börjat aktualiseras om en översyn av vägstationernas placering på olika håll i landet har jag vid flera tillfällen i form av uppvaktningar och brev och genom egna besök på olika håll i landet mött de här frågorna. Jag anser ändå, som jag säger i mitt svar till herr Nilsson i Agnäs, att den handläggningsordning som man har enats om måste vara riktig, nämligen att utredningsarbetet bedrivs på regional nivå inom ramen för en långsiktig planering av frågorna. Jag tror på dem som arbetar vid vägverket och som känner, som herr Nilsson här bl.a. talar om, sitt områdes geografi i kilometer och mil och vet vad som där behöver göras från dag till annan. Jag tror också att vägmyndigheterna i övrigt i länet har allt intresse av att få arbetet bra utfört och av att administration och organisation fungerar bra. Jag är alldeles övertygad om att de kommuner som skall höras där resp. vägstationer är belägna har ett stort intresse av att föra fram sina synpunkter. Allt detta sammantaget gör att jag känner mig mycket lugn inför den kommande utvecklingen på detta område. Jag är förvissad om att i de fall där kommuner. fackligt anställda och andra grupper inte blir överens kommer de att driva frågan ända upp till regeringen, och i så fall får vi pröva den här. Jag tror därför att vi i stort sett lugnt kan avvakta utvecklingen.
Nr 132 Herr talman! De uppgifter som kommunikationsministern nu framfört Torsdagen den är riktiga, men i praktiken har det anförts synpunkter från vägmästar 20 maj 1976 föreningen, de olika arbetsområdena och från kommunerna. Man anser att det måste vara fel att företa inskränkningar just inom detta väldiga — Om verkningarna område. Så har det gått en tid, och sedan har det kommit fram nya = av vissa rationalisebevis för att det i alla fall arbetas i samma riktning, nämligen mot in = ringar inom dragningar. Detta gör att enligt det förslag som föreligger i dag Lövånger, — vägverket som också är med i bilden, är bortfört som arbetsområde — därför att det ligger vid E 4, har det sagts - men att Vännäs och Fredrika förmodligen, trots allt vad som sägs av de instanser och kategorier som herr Norling här talade om, plötsligt kommer att stå inför det faktum att det gjorts en indragning. Det har alltså förekommit samråd och överläggningar och framförts invändningar mot beslutet, men det har visat sig att detta försök inte har lett till någonting. Jag kan inte tänka mig annat än att frågan till slut måste tas upp på högre nivå. Eftersom jag håller på decentralisering delar jag uppfattningen att man i första hand bör resonera inom länet, men jag iär alldeles övertygad om att det. slutliga beslutet inte kommer att tas där uppe. Skulle det beslutet fattas i Västerbotten och av de kommuner där som det berör, skulle det inte bli några indragningar av trafikområdena. Skulle så vara fallet, är jag helt nöjd med svaret.
Herr talman! Innan vi avslutar diskussionen vill jag rätta till en uppgift som kom fram i herr Nilssons i Agnäs senaste inlägg. Det framskymtade” där att man redan skulle ha kommit ganska långt i utredningsarbetet beträffande vägstationen i Fredrika. Detta är fel. Vi skall här i kammaren inte diskutera enskilda fall, men enligt de uppgifter jag har inhämtat har man i de tidigare diskussionerna fört fram ett preliminärt utredningsunderlag. Nu skall det egentliga utredningsarbetet, som alltså ännu inte påbörjats, utföras av vägförvaltningen i länet. Man skall tillsätta en samrådsgrupp med representanter för personalorganisationerna. I den samrådsgruppen kommer bl.a. den lokalt placerade personalens synpunkter att konkretiseras. Berörda kommuner, länsstyrelsen m.fl. skall lägga fram sina synpunkter och hållas informerade om hur arbetet fortskrider. Jag menar således att även i det enskilda fall som herr Nilsson i Agnäs tagit till utgångspunkt för sin fråga kommer arbetet att bedrivas på det sätt jag omtalade i min förra replik.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta påpekande. Kommunikationsministern säger att det vi fått höra var fel. Vi har alltså i pressen och på lokal nivå fått veta att ärendet gått ganska långt. Man blir orolig då man hört talas om saken för både två och tre år sedan och haft in 27 Kulturpolitiken vändningar — och så kommer frågan upp på nytt. Jag tycker att kommunikationsministerns senaste uttalande var mycket värdefullt att få höra.

:- Herr talman! Med dagens behandling av kulturutskottets betänkande nr 35 slutförs en treårig reformverksamhet .på kulturpolitikens område. Intresset har under denna tid ökat betydligt för kulturens ställning i vårt land, debatten har ånyo tagit fart, kanske inte minst därför att många av statsrådet Zachrissons förslag varit kontroversiella och därför att de storslagna intentionerna i de programmatiska avsnitten av propositionerna inte alltid haft sin motsvarighet i konkreta satsningar. Ambitionen med den treåriga reformpolitiken är respektabel: att sprida möjligheterna till skapande och upplevelse till så många människor som möjligt. Men samtidigt präglas den socialdemokratiska kulturpolitiken I hög grad av besvikelsen över att det inte, som man en gång trodde, automatiskt följde ett ökat kulturintresse och kulturengagemang av den ökande utbildningen och det stigande välståndet. Och när människor inte reagerar så som socialdemokrater hoppas och vill är receptet oföränderligt detsamma: mer statligt inflytande, mer centralstyrning. Jag är inte ensam om att frukta att den nuvarande kulturpolitiken leder till en byråkratisering av kulturen, till en kulturhierarki. I en debatt på Expressens kultursidor i maj har kulturpolitiken diskuterats av bl.a. Lars Gustafsson och P. O. Enquist. Den förre kritiserar distributionstanken av socialdemokratisk modell och tolkar den som en föreställning om att kultur är något som produceras-distribueras-konsumceras i en rörelse uppifrån och ned. P. O. Enquist är en smula fesignerad och menar att det som han varit med om att diskutera i kulturrådet inte har förverkligats: ”Jag tycker uppriktigt sagt att av alla vackra ord om medskapande och amatörism och fri skapande verksamhet biecv mest bara skit.' Vi befinner oss i ett läge där en rad kulturyttringar måste få samhälleligt stöd. Ja, behovet är säkerligen långt större än det stöd som nu kan lämnas. Men det är ett statiskt och defaitistiskt synsätt att utgå från att kulturområdet alltid kommer att vara ett bristområde, att förvandla kulturverksamheten till en skyddad verkstad som måste hållas vid liv med konstgjord andning. Jag saknar i den socialdemokratiska kulturpolitiken en målinriktning mot ett annat sakernas tillstånd, mot en framtid där kulturen av de många människorna upplevs som livsnödvändig, och där de alltså är beredda att själva satsa för att bli delaktiga av och medverka till växten av en levande kultur. Målet måste vara att kulturen blir självförsörjande — ett ouppnåeligt mål kan det tyckas, men så är de flesta mål, och ändå skall vi sträva mot dem. Kulturpolitiken Kulturpolitiken Kulturen, en människas bildning, måste med Lars Gustafssons ord ses ”som något som äger rum hos henne själv, på hennes egna villkor”. Kulturområdet är ett känsligt och svårt område, där det inte är lämpligt att klampa in med grova skor. Ett sådant påpekande innebär varken en romantisk syn på kultur eller ett upphöjande av kultur över annan mänsklig verksamhet utan bara ett konstaterande att skapande och upplevelse är lättstörda aktiviteter. Kulturlivet byggs upp av enskilda människors skapande och upplevelser. En kulturpolitik som innebär att några få leder och styr kan inte medföra något annat än en snabb utarmning av kulturlivet. Den decentralisering som inletts är en riktig väg —- först när kulturyttringarna finns i vår omedelbara närhet och blir vardagsnära inslag i livet ställs vi inför ett fritt val. Jag har flera gånger tidigare från den här talarstolen varnat för vad jag kallar en ”centraliserad decentralisering”, och jag finner inte anledning att avstå från den varningen i dag heller. Om inte människor ges tillfälle att aktivt påverka det lokala kulturutbudet blir följden en passivitet som är raka motsatsen till vad vi önskar. Men för många människor är kultur i olika former något främmande, något som de inte känner behov av. Jag anser nog att vi måste vara realister och inse att de flesta gamla hundar inte kan läras att sitta. Vad vi bör prioritera är barn och ungdom som ännu inte stelnat i ett mönster. Dem kan vi ge kulturupplevelser som en del i deras vardag. Vi har en obligatorisk nioårig skola och dessutom en förskola som når åtminstone alla sexåringar; en planmässig satsning på barn och ungdom skulle kunna ge till resultat att den unga generationen gjordes förtrogen med såväl kulturyttringar som kulturskapare och att kulturen fick en betydelsefull plats i deras vuxna liv. En sådan prioritering förordar vi i reservation nr 1, som fogats till detta betänkande. På bokområdet finns det i dag lättillgänglig och billig s.k. kiosklitteratur. Propositionens förslag att ställa 2,5 milj.kr. till förfogande för atl främja utgivningen av god litteratur till konkurrenskraftiga priser måste därför hälsas med tillfredsställelse. Däremot är det massmarknadsförlag som föreslås i proposition 135 inte en acceptabel lösning. Utskottet har emellertid gjort väsentliga ändringar i förslaget, och massmarknadsutgivningen skall bedrivas på försök i tre år. Utskottet understryker att massmarknadsutgivningen måste ske i förtroendefull samverkan med de ordinarie förlagen. Produktionen bör enligt min mening kunna läggas ut på olika förlag. De stora förlagen har visserligen haft svårt att prismässigt konkurrera med kiosklitteraturen. Men små förlag har ofta andra möjligheter. Just i dagarna har det meddelats att ett nyetablerat litet förlag fr.o.m. i höst kommer att utge kvalificerad litteratur till samma pris, ca 5 kr., som den föreslagna massmarknadsutgivningen syftar till. Av Litteraturfrämjandets kalkyler att döma kommer kostnaden för produktion och distribution i massmarknadsutgiv ningen att uppgå till ca 10 kr. per bok. Det skulle innebära att konsumenten betalade en femma vid köpet och en femma på skattsedeln. Om eu litet förlag, utan statliga subventioner, kan producera för ca 3 kr. torde det vara något fel på Litteraturfrämjandets kalkyler. Möjligen avser man att använda 5 kr. för en intensiv marknadsföring av böckerna. I så fall kommer konkurrenssituationen allvarligt att försämras för andra förlag med billighetsutgivning av goda böcker. Under 1960-talet har en rad nya förlag etablerats. Det ligger ett stort värde i att många sinsemellan konkurrerande förlag finns: de har olika policy för sin utgivning, de bevakar delvis olika språkområden och utgivningsbesluten är decentraliserade. Om utgivningen av prisbillig kvalitetslitteratur visar sig bli koncentrerad till ett enda statligt finansierat förlag uppstår ett slags statslitteratur. I stället för att tusen blommor får blomma får vi en enda konstgödslad tulipanaros. Det kan visa sig vara en bättre väg att mera aktivt och direkt stödja förlagen. I dag ges stöd i form av statliga kreditgarantier till en summa av 2 milj.kr. Enligt de ansökningar som nu ligger hos statens kulturråd uppgår behovet till 11 miljoner. Det finns all anledning att vaksamt följa utvecklingen av den här försöksverksamheten. En försämrad situation för de små förlagen får inte bli följden av statligt stödd massmarknadsutgivning. Annan Kvalificerad litteratur från seriöst arbetande förlag får inte konkurreras ut. Jag förutsätter att beslutet om massmarknadsutgivning snabbt kan omprövas om oönskade effekter uppstår och att tillgängliga medel då disponeras för andra åtgärder till stöd för spridning av kvalitetslitteratur. För hela bokbranschen, och inte minst för de små förlagen, är en väl fungerande bokdistribution av största betydelse. Det är vid det här laget väl känt att bokhandelns situation är bekymmersam. Riksdagen begärde våren 1975 att bokhandelns situation skulle analyseras och att - om det befanns påkallat — förslag om stödåtgärder skulle läggas fram. Ännu har herr Zachrisson inte gjort något åt den saken. Vi anser att den brådskar, och i reservation nr 21 yrkar moderater och folkpartister att riksdagen nu skärper sitt tidigare uttalande och begär förslag till åtgärder ull våren 1977. Den tredje delen av den nya kulturpolitiken emotsågs med stora förväntningar. Äntligen skulle nu kulturskaparnas ekonomiska problem lösas — efter de nya riktlinjer som riksdagen redan 1972 uttalade sig för, nämligen att ”det allmännas insatser för kulturarbetarna i första hand bör ha formen av ersättning för utfört arbete”. Samma krav hade då åtskilliga år framförts av kulturskaparnas organisationer. Besvikelsen blev stor när det visade sig att departementschefen förbigått riksdagens uppfattning och i stället valt att bygga vidare på olika stödformer. Att döpa om nuvarande stipendier till arbets och projektbidrag och att döpa om konstnärsbelöningar till inkomstgarantier innebär ju inte att man övergivit stödtanken som bärande princip. Vid utskottsbehandlingen har det gång på gång framgått att socialdemokrater uppenbarligen inte kan bringas Kulturpolitiken in in Kulturpolitiken. att inse att denna lilla, men för kulturlivet avgörande, yrkesgrupp har berättigade krav på att behandlas som andra yrkesgrupper. Utskotltsma Joriteten hänvisar till juridiska och praktiska problem på området. Många långt svårare problem, som befunnits angelägna, har kunnat lösas på kort tid. Jag kan bara konstatera att regeringens goda vilja då det gäller denna yrkesgrupp starkt måste betvivlas. I reservationen 2 yrkar vi moderater att riksdagen begär att regeringen utan ytterligare dröjsmål framlägger ett nytt förslag. Enligt vår mening bör följande gälla för samhällets insatser då det gäller kulturskaparnas arbets och försörjningsmöjligheter: I. Samhället bör aktivt verka för att arbetstillfällen erbjuds kulturskapare och även för att varierande former av anställnings och uppdragsförhållanden kan erbjudas. 2. Samhället bör aktivt verka för att kulturskapare tillerkänns ersättning för färdiga produkter och utförda prestationer. På grund av kulturskaparnas speciella förhållanden kan särskilda former för ersättning behöva utvecklas, t.ex. enligt mönster från biblioteksersättningen. 3. Den sociala tryggheten för dem som av ålder och sjukdom inte kan verka inom sitt område bör garanteras inom ramen för det allmänna trygghetssystemet.

Herr talman! Utgångspunkterna för en liberal kulturpolitik finns formulerade i folkpartiets program, där det bl.a. heter: ”Ett levande och vitalt kulturliv är en omistlig del av ett mänskligare samhälle. Kulturpolitikens syfte skall vara att frigöra. stödja och utveckla individens förmåga till upplevelser och engagemang i dagens värld, med dess historiska bakgrund. Människans egen skapande förmåga, hennes förutsättningar att skapa inte blott ting utan även relationer till med Kulturpolitiken Kulturpolitiken människorna är central. Kulturpolitiken måste präglas av vidsynthet, öppenhet och tolerans. Detta är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv, där det finns utrymme för såväl det traditionella som det okonventionella, det sökande och det stridande. Den måste lämna utrymme även för långtgående politiskt engagemang och samhällskritik. Alla tendenser till värdemonopolisering måste motarbetas.” Mot denna bakgrund har folkpartiet förordat en kulturpolitik som kan sammanfattas i fyra punkter: De kulturpolitiska insatserna bör bygga på en långtgående decentralisering och i första hand utgå från fasta lokalt eller regionalt förankrade instilutioner. Stat, landsting och kommuner måste motverka det ensidiga kulturutbud som marknadsmekanismerna kan medföra och sträva efter att garantera kulturlivet allsidighet. Verksamheter som ligger vid sidan av de etablerade kulturinstitutionerna skall stödjas och stimuleras. Det allmänna måste medverka till att ge kulturarbetare av olika slag möjlighet att arbeta under trygga ekonomiska och sociala förhållanden. 1974 presenterade regeringen ett förslag till riktlinjer och handlingsprogram för den statliga kulturpolitiken. Det skulle markera att utredningarnas tid var förbi, att det var dags för konkreta insatser för att trygga ett rikt och mångfasetterat kulturliv. Tyvärr har det inte blivit så. En rad mål ställdes upp för de statliga kulturinsatserna — mål kring vilka det rådde stor enighet vid riksdagsbehandlingen. Men de ekonomiska åtagandena för att ge liv och mening åt målen har hittills varit starkt begränsade. ”Det är svårt att se hur de på något avgörande sätt skall Kunna förändra det kulturpolitiska klimatet och öka medborgarnas möjligheter att medverka I kulturella aktiviteter eller ta del av det kulturella utbudet”, framhöll folkpartiet med anledning av den första ”kulturpropositionen” 1974. "För att förverkliga de uppställda målen fordras under de återstående åren av treårsperioden insatser av annan storleksordning än de som nu föreslås”. anförde vi också. För dem som hoppats att de blygsamma insatserna 1974 skulle uppvägas av desto större de två följande åren har regeringens ”kulturpropositioner” inneburit nya besvikelser. I fjol behandlades framför allt litteraturen, filmen och invandrarna. Alla dessa områden hade varit föremål för omfattande och långvarigt utredningsarbete. Det fanns alltså ett väl genomarbetat material att bygga förslag på. Men det mesta av detta material lämnades obeaktat eHer slussades vidare till nya utredningar. Situationen är densamma när det gäller årets proposition. Den präglas liksom sina föregångare mer av verbala än av reella reformer. De få förbättringar, t.ex. I vad gäller kulturarbetarnas villkor, som föreslås är välkomna. Men på åtskilliga punkter fordras större insatser. Nu förbigår jag helt utställningsersättningen, som fru Mogård har talat om, och kulturminnesvården, som herr Jonsson i Alingsås senare kommer att beröra.

För att kunna förverkliga den fordras att god litteratur görs tillgänglig för fler människor, dels genom att utgivningen får tillräcklig bredd, dels genom att allmänheten har möjlighet att enkelt — via lån eller köp — få tag i bra böcker. Det förutsätter i dagens läge eu brett statligt litteraturstöd. Grunden för ett sådant måste utgöras av ett generöst stöd till den nya svenska skönlitteraturen. På denna kan man sedan bygga vidare med stöd till andra former av angelägen litteratur: klassiker, översättningar av utländsk skönlitteratur, barn och ungdomsböcker etc. Därför var det allvarligt att regeringen förra året lade fram ett så snålt och dåligt förslag till stöd åt den nya svenska skönlitteraturen. Därmed raserades hela den noga övervägda modell för en bred litteratursatsning som litteraturutredningen lagt fram. I stället för att ta fasta på dess förslag om en generell stödköpsordning valde regeringen att föreslå et selektivt efterhandsstöd till ett 50-tal titlar årligen. Det var glädjande att samtliga riksdagspartier tog avstånd från detta förslag. Det rådde allmän enighet både inom och utom riksdagen om alt ett stöd av denna begränsade omfattning och med den föreslagna konstruktionen inte skulle komma att förändra situationen för den svenska litteraturutgivningen och inte stimulera förlagen att ge fler författare chansen att nå en bredare publik. Den modell för stöd till ny svensk skönlitteratur som vann majoritet i riksdagen karakteriserades av förespråkarna som en lågprislinje. I dag framstår det som mycket tveksamt om detta var en riktig beskrivning. I årets proposition nöjer sig utbildningsministern försiktigtvis med att säga att stödet konstruerats ”så att det också bör verka dämpande på prisutvecklingen på böcker”. Det gångna årets erfarenheter visar att en snar omkonstruktion av stödet är angelägen liksom att ett större stöd fordras om inte den prisdämpande effekten skall bli enbart symbolisk. Enligt vår mening bör statens kulturråd efter det första året under vilket litteraturstödet utdelats noggrant utvärdera detta och lägga fram förslag om ändringar och förbättringar. Förslaget bör föreläggas riksdagen våren 1977. Kulturpolitiken Kulturpolitiken 60 skönlitteratur skulle utformas som ett selektivt stöd till ett 60-tal titlar årligen. Ett stöd av denna ringa omfattning är otillräckligt. Det är den seriösa översatta skönlitteraturen som drabbats hårdast av den minskade bokutgivningen. Från mitten av 1960-talet har antalet utgivna översättningar minskat med drygt 30 24. I en tid då internationell samverkan och förståelse för andra länders sociala och kulturella förhållanden spelar en allt större roll blir det allt färre böcker från omvärlden som når svenska läsare. Det är numera en allmän uppfattning att författare har rätt till ersättning när deras verk lånas ut på bibliotek. Riksdagens majoritet har vid flera ullfällen höjt ersättningsbeloppet så att det i dag ligger på en mer tillfredsställande nivå än tidigare. Skäl kan anföras också för en biblioteksersättning till förlagen. Man kan antingen se det som en ersättning för att vissa exemplar av förlagens försäljning, nämligen de som går till biblioteken, står till allmänhetens förfogande och ofta lånas ut till ett stort antal människor. Eller man kan betrakta biblioteksersättning till förlagen som en sorts stödform. Biblioteksersättningen till förlagen bör i någon form knytas till bibliotekens inköp av böcker. Man får på så sätt ett slags kvalitetsgaranti och kommer i praktiken att nästan helt stödja seriösa förlag. Man får ett beslutsfattande om stödet som är starkt decentraliserat genom att den sammanlagda effekten av inköpen från bibliotek över heta landet blir avgörande för ersättningen. Man kan vidare utan tekniska svårigheter avgränsa stödet till vissa genrer eher vidga stödet till områden som inte täcks av den stödköpsordning som utredningen förordar. Genom ctt tak för högsta ersättning eller nertrappning av beloppet vid större försäljning kan man hindra att de böcker som ändå säljs bäst till biblioteken och troligen ekonomiskt klarar sig hvggligt får en alltför stor del av denna ersättning. Vi framhåller i reservation 20 att kulturrådet bör ges i uppdrag att lägga fram förslag om hur cen biblioteksersättning till förlagen kan konstrueras.

Herr talman! Eftersom detta är den tredje av de stora propositioner om den statliga kulturpolitiken som skall behandlas, finns ingen anledning att på nytt ta upp en vid allmän kulturdebatt. Propositionen 135 berör huvudsakligen olika kulturarbetares möjligheter till försörjning genom sin egen arbetsinsats. Det gör att det ändå finns en viss anledning att påminna om vänsterpartiet kommunisternas uppfattning om kulturutvecklingen i vårt land och vår principiella syn på den statliga kulturpolitiken. Kultur är inte någonting som kan ses isolerat från samhället i övrigt. eller en angelägenhet för vissa grupper av människor i samhället. Kulturen är nära bunden till den motsättning som alltid finns mellan kapital och arbete och påverkar således utformningen. I Sverige liksom i andra kapitalistiska länder bestäms kulturens villkor av de krafter som har den ekonomiska makten och därmed också stort inflytande över de politiska besluten. Kapitalkoncentrationen och monopoliseringen ger storfinansen även ett avgörande över kulturen. Både kulturlivet i vid mening och kulturen i betydelsen konstnärlig verksamhet utarmas. Förhoppningen att en förbättrad levnadsstandard skulle medföra en förbättrad kulturell standard har inte infriats. I stället har utvecklingen 1 Övrigt inom samhället, särskilt inom arbetslivet, påverkat kulturen i negativ riktning. Strukturrationaliseringen, som lett till att arbetet koncentrerats till allt större arbetsplatser, vilket inneburit att avstånden mellan arbetet och bostaden ökat, har i sin tur begränsat arbetarnas möjligheter att utnyttja sin fritid. Arbetsförhållandena har inte förbättrats. Visserligen har arbetet blivit mindre fysiskt ansträngande, men arbetstakten, specialiseringen med ackordshets och stress har minskat möjligheterna till personliga kontakter och gemenskap på arbetsplatserna. Koncentrationen av befolkningen till storstadsregionerna, storstädernas snabba tillväxt, avfolkning av stora delar av landet och försämrad samhällsservice skapade också problem. En snabb utbyggnad av bostadsområden ledde till segregering och dålig boendemiljö, ofta underdimensionerad på samhällsservice och kulturell verksamhet. Allt detta sammantaget medverkade till att den seriösa konsten tvingades föra en alltmer ojämn kamp mot den kommersiella massproduktionen av kulturindustrin. Även kulturen blev en försäljningsvara, där lönsamheten är avgörande faktor. Det gäller inom samtliga kulturella områden — exempelvis filmindustrin som masstillverkar scricfilmer, musiken där skivmarknaden behärskas av mäktiga kapitalintressen och veckotidningspressen med förhärligande av vissa företeelser. Radio och TV och även teatern präglas av den monopolistiska kulturen, som sammantaget utgör en medvetandeindustri, avsedd att påverka och passivisera arbetarklassen. Arbetarrörelsen, som alltid varit en bevarare och försvarare av den progressiva kulturen, måste ta upp kampen mot den ökade kommersialiseringen och monopoliseringen som gör sig alltmer gällande. I denna kulturkamp får man i dag stöd av allt fler kulturarbetare inom olika verksamhetsområden, som sett utvecklingen under de senaste åren som en allvarlig fara för kulturen. Även de yrkesmässigt verkande kulturarbetarna exploateras under nuvarande förhållanden, med social och ekonomisk otrygghet som följd. De omedelbara statliga och kommunala kulturpolitiska åtgärderna måste gå ut på att kraftfullare motverka den förödande exploateringen inom Kulturpolitiken Kulturpolitiken kultursektorn. Detta kan ske genom väsentligt utökade resurser till det folkliga kulturarbetet, till kulturarbetarnas egna uppsökande verksamheter, såsom centrumbildningar, fria grupper och andra kontaktorgan. Rimlig trygghet måste genom statliga åtgärder garanteras de kulturellt yrkesverksamma, och det arbete de ställer till allmänt förfogande måste ersättas på samma sätt som annat nödvändigt samhälleligt arbete. Målmedvetna åtgärder i kulturpolitisk form måste av statsmakten vidtas för att möjliggöra och stimulera folkets breda skikt att delta i det kultureta skapandet. Det som står hindrande i vägen för folkets erövrande av sin del av kulturskapandet måste undanröjas. Endast därigenom åstadkommes möjligheterna att skapa en verklig folkets kultur. Utifrån vår syn på kulturpolitiken har vi inom vänsterpartiet kommunisterna i motionen 2308 kritiserat regeringens proposition — att förslagen i huvudsak har en teknisk karaktär, bakom vilken döljer sig den falska föreställningen om kulturpolitikens förmenta neutralitet och opartiskhet. En sådan ”teknisk” inställning blir i själva verket ett stöd åt den nuvarande maktstrukturen på kulturområdet, dvs. åt tilltagande kommersialisering, massproduktion och monopolmakt. Vidare kritiseras propositionen för att den inte heller tagit till vara de möjligheter till nya arbetsuppgifter som de senaste årens utredningar - SIA, Barn i frihet etc. — pekar på. Till kulturutskottets betänkande 1975/76:35 är många reservationer fogade, flera med mitt namn på, och jag skall beröra en del av dem. De övriga kommer herr Hermansson att redogöra för. Frågan om ersättning till utställande konstnärer liksom garanti för kommunala utställningslokaler och arbetslokaler är inte ny för vänsterpartiet kommunisterna. Den har tidigare tagits upp motionsvägen. Alla har sagt sig vara positiva till frågan att konstnärer liksom andra arbetande skall ha ersättning för sin arbetsinsats och att den ersättningen också bör ge en rimlig försörjning. Därför ställdes det stora förhoppningar på den proposition som nu föreligger, vilken i huvudsak skulle behandla kulturarbetarnas ekonomiska situation och som förväntades presentera konkreta förslag till lösningar. Så har det emellertid inte blivit. Propositionens förslag går i stort sett ut på en fortsatt utbyggnad av bidrags och stipendiesystemet, ett stödsystem som aldrig kan tillfredsställa kulturskaparen. Vänsterpartiet kommunisterna hänvisar i sin reservation till Konstnärernas riksorganisations fackliga och kulturpolitiska program, där krav ställs på såväl utställnings som visningsersättning. Utställningsersättning bör enligt KRO utgå när konstnärer ställer sina arbeten till allmänhetens förfogande genom utställning. Ersättningen är motiverad av att publiken på en utställning tar del av ett samlat arbetsresultat jäm förbart med offentliga framträdanden inom andra konstarter. Den skall inte heller vara relaterad till eventuell försäljning. Vi kan vara överens med utskottet om att vissa svårigheter finns i samband med fastställandet av principen för utställningsersättning, men då frågan har varit aktuell alltsedan 1960-talet borde det nu, 1976, ha förelegat ett konkret förslag. Då så inte är fallet måste frågan om utställningsersättning i likhet med förslaget om visningsersättning prioriteras i en snabbutredning i samråd med konstnärernas fackliga organisationer. För att utställningsverksamheten skall nå ut till de många människorna och vara ett allmänt samhällsintresse som stimulerar både utställare och de människor som ser på utställningsföremålen krävs att utställningar ges även utanför tätorterna. Gjorda undersökningar visar att långt ifrån alla kommuner har utställningslokaler med regelbunden, samhällsstödd utställningsverksamhet. Även om satsningen på kulturen är en viktig del av den kommunala verksamheten i många kommuner, så begränsas möjligheterna mer och mer av det ekonomiska utrymmet. Förslag från konstnärer, kulturnämnder och andra avvisas ofta av kommunerna med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Detsamma gäller behovet av ändamålsenliga arbetslokaler för konstnärlig verksamhet. I den moderna bebyggelsen har inte tillräcklig hänsyn tagits ull de särskilda krav som måste ställas på nämnda lokaler och inte heller till att kostnaden för ändamålsenliga lokaler ofta är oöverstiglig för dagens konstnärer. Vänsterpartiet kommunisternas yrkande att varje kommun bör svara för minst en utställningslokal för konst och att kommunerna i sin byggnadsplanering bör ta hänsyn till behovet av ateljéer och verkstäder för konstnärer avstyrks med motiveringen att det som hittills bör ankomma på kommunerna själva att var och en för sig bedöma hur stora satsningar som bör göras för att tillgodose dessa lokalbehov. Det är en motivering som gör det kulturella utbudet beroende av bostadsort. Ett statsbidrag för detta ändamål skulle utjämna skillnaderna i kommunerna. I reservationen 11, som jag nu yrkar bifall till, tar vi upp frågan om procentregeln för konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader. Vi säger i den reservationen att samtidigt som procentregeln innebär ett fastställande av att konsten är en organisk beståndsdel av den nya miljö som formas i samhället tryggar den också ett visst minimum av arbetsuppgifter åt konstnärerna. Vikten av att en procentregel blir riktningsgivande framgår av den redovisning som finns i betänkandet. Riksdagen fattade redan 1937 ett principbeslut om att ”ett inte allt för ringa belopp. i allmänhet inte understigande en procent av byggnadskostnaderna”, som det hette i beslutet, skulle anslås till konstnärlig utsmyckning av statliga byggnader. Denna regel har inte tillämpats, frånsett de två åren närmast efter beslutet. Måste det inte anses otillfredsställande att man ännu inte nått upp till Kulturpolitiken Kulturpolitiken den norm som beslutades 1937? Motioner från flera partier under årens lopp tyder i varje fall på detta. Ett beslut om procentregel skulle vara betydelsefullt från sysselsättningssynpunkt för konstnärer men också av det skälet att det skulle ge en viss garanti för att den konstnärliga utsmyckningen alluid skulle ingå som en naturlig del i det offentliga byggandet. Vårt yrkande om särskild medelsanvisning till vandringsutställningar och andra större tillfälliga utställningar ligger helt i linje med våra ambitioner att föra ut kulturen så att den når hela vår befolkning.

Kulturarbetarna har i ökad omfattning börjat reagera mot sin sociala otrygghet, beroende på att deras produktion ställs till förfogande ofta mot ringa eller ingen ersättning. Men de är också upprörda och oroade över den inriktning mot kommersialisering som den statliga kulturpoliliken tagit. Genom sammanslutningar av typ Författarcentrum och Teatercentrum bedriver man ctt framgångsrikt arbetssökande och arbetsförmedlande arbete av och bland kulturarbetare. Centrumbildningarna och de ”fria” grupperna utgör i dag det viktigaste alternativet till monopolens masskultur och den faktor som verksammast kan bidra till den spridning av kulturen som förespråkas av kulturrådet och som vpk vill ge sitt stöd. Centrumbildningarna har gjort viktiga insatser för att finna nya vägar för kontakt mellan konstnärer och publik. De fria grupperna får inte bli ett komplement till instituttonskonsten utan måste ges möjlighet att fortsätta som fria grupper, som arbetar på sina egna villkor, med egen identitet inom sitt yrke. Centrumbildningarna består av många olika yrkesgrupper inom kulturområdet, skådespelare. dansare, filmare, musiker, konstnärer, fotografer osv. När de knappa anslagen har fördelats blir det inte mycket för varje yrkesgrupp. Enligt statens kulturråd bör insatserna för ett fritt kollektivt skapande utökas kraftigt. Utskottet medger att det på detta område föreligger ett stort medelsbehov, men varken propositionen eller utskottsmajoriteten är beredd att godta kulturrådets krav på anslagsökning. Detta måste för de fria grupperna betyda en inskränkning i verksamheten, vilket vore olyckligt både för den publika delen och för kulturskaparna.

Arbetarrörelsens arkiv är numera en institution med offentlig karaktär. Där finns ett vetenskapligt bibliotek med både historiskt och dagsaktuellt material — nationellt och internationellt — som saknar motstycke i sitt slag. Arbetarrörelsens arkiv har kommit att bli en mycket viktig källa för forskning om organisationernas — särskilt de fackligas och arbetarrörelsens övriga organisationers — roll i samhällslivet. Det används flitigt av forskare och studenter från universitet och högskolor men också av författare, journalister och andra aktiva inom olika organisationer. För att arbetarrörelsens arkiv skall kunna fylla sin viktiga funktion, att dokumentera arbetarrörelsens histora och utveckling och bevara och föra ut dess kulturtraditioner, är det nödvändigt med en kraftig resursförstärkning. Det är nödvändigt att öka resurserna för fältarbete, för att ge organisationerna hjälp med arkivering av material, för att klara registrering av redan befintligt material och för att ge en bra service åt dem som av olika anledningar besöker arkivet och behöver ta del av material som finns där. I motionen 2308 föreslås att bidraget till arbetarrörelsens arkiv höjs till 580 000 kr. Utskottet har avstyrkt motionens yrkande under hänvisning till att riksdagen inte bör föregripa regeringens prövning av hur stora belopp som skall disponeras för varje särskilt ändamål. Men för att de för arkivet nödvändiga medlen skall kunna ställas will förfogande måste anslagsramen för Bidrag till särskilda kulturells ändamål höjas, och det bör vara riksdagen obetaget att uttrycka en vilja beträffande dispositionen av denna anslagshöjning. Jag yrkar därför bifall till reservationen 33 och i övrigt till de reservationer där mitt namn finns.

Herr talman! Reformarbetet på kulturpolitikens område går vidare. Regeringens proposition, Den statliga kulturpolitiken 3, utgör en viktig länk i den kedja av reformförslag som riksdagen haft att ta ställning till inom detta område. Det är med glädje man kan konstatera det ökande intresse som visas för kulturpolitiska insatser på skilda nivåer i samhällsarbetet. Intresset och ambitionerna tar sig många uttryck. Vi kan här i riksdagen avläsa ett ökat antal motioner inom kulturpolitiken. I kommuner och landsting kan man på samma sätt registrera en vitaliserad debatt i dessa frågor. Kulturpolitiken Kulturpolitiken Studieförbund, folkrörelser och andra organisationer ägnar tid och kraft åt all stimulera den skapande verksamhet som är den levande kraften i all kultur. Årets kulturproposition tar främst sikte på att förbättra konstnärernas arbetsvillkor. En aktiv kulturpolitik medför att konstnärerna erhåller ökade arbetstillfällen. Därför har utbyggnaden av de statliga kulturpolitiska reformerna under de senaste åren medverkat till en förbättring av kulturarbetarnas situation. Det är emellertid viktigt att här betona att den statliga kulturpolitiken måste åtföljas av en aktiv kommunal kulturpolitik. Det hävdas ofta i debatten att kärvhet i den kommunala ekonomin i första hand går ut över den kulturpolitiska sektorn. En enkät som gjorts av Svenska kommunförbundet visar emellertid att kommunernas satsningar på kultursektorn ligger väl i nivå med — snarare något över — den genomsnittliga expansionen i kommunernas satsningar på skilda sektorer. Det är glädjande att kunna göra detta konstaterande, men det vore fel att därav dra slutsatsen att allt är väl beställt. Såväl de statliga som de kommunala insatserna i fråga om kulturpolitiska åtaganden har startat från en allför låg nivå. Därför kan vi inte vara till freds med procentuella framskrivningar i relation till andra sektorer. Ambitionen måste vara att påtagligt höja nivån. Det har riktats kritik — både i den allmänna debatten och från oppositionens företrädare i debatten hittills i dag - mot den proposition vi nu behandlar. Kritikerna har sagt att propositionen ger för litet, att den innebär en för blygsam satsning. Någon har liknat den vid kosmetika. Därmed har man väl velat säga att bakom det vackra yttre döljs den gamla kulturpolitikens innehåll. Någon har gjort den drastiska jämförelsen med ett Viggenplan. Om jag förstått den jämförelsen rätt, har man inskränkt sig till att dra paralleller i fråga om kostnaderna. Jag tycker att det är att ge en orättvisande bild av årets kulturproposition när man på detta sätt försöker ringakta dess värde och innehåll. Tillsammans med de två föregående kulturpropositionerna innebär årets proposition nr 135 en betydelsefull utveckling av vår samlade kulturpolitik. Mål och principer har lagts fast. Nya organ har tillskapats som på eu effektivt och målmedvetet sätt kan föra arbetet framåt. Nya institutioner har bildats. Nya och ökade anslag har anvisats. Det är angeläget att regering och riksdag med kraft kan gå vidare i detta viktiga arbete. Fru Mogård uttalade farhågor för att kulturpolitiken håller på att byråkratiseras. Jag tror att det är överdrivna farhågor. Självfallet behöver vi organ för att också kunna föra ut det här arbetet. Det har vi varit ense om när vi instiftat dessa nya organ och när vi gett anslag till nya institutioner. Skall vi kunna skapa det mjuka och varma samhället måste kulturpolitiska insatser få spela en framträdande roll i politiken. Skall människorna kunna finna sig själva och varandra i det effektiva industri samhälle som vi lever i, behöver de få möjligheter att vara med i en skapande gemenskap. Därvid är de kulturella aktiviteterna omistliga. Kulturpropositionens förslag är utarbetade i nära samråd med. kulturarbetarnas egna organisationer. Förslagen innebär också att kulturarbetarna själva får ett vidgat inflytande när det gäller fördelningen av bidragen. Detta är en glädjande utveckling. I anledning av årets kulturproposition har, som jag redan antytt, väckts ett stort antal motioner. De utmynnar i ett åttiotal olika yrkanden. Till det betänkande som vi nu behandlar har fogats inte mindre än 37 reservationer. Dessa förhållanden skulle kunna tolkas som ett uttryck för stor splittring i riksdagen kring den statliga kulturpolitiken. Jag anser mig dock kunna konstatera att det finns en tämligen bred enighet kring de förslag som regeringen har presenterat i propositionerna. Reservationerna rör i flertalet fall inte principiella frågor utan är av mer marginell natur. Fördelningen av reservationerna på olika partigrupperingar utvisar en intressant markering av flyglarna i riksdagen. Av de 37 reservationerna svarar moderata samlingspartiet ensamt för 13, medan vpk svarar för 14, mittenpartierna har inte någon gemensam reservation. Bara i ett fall bildar den borgerliga majoriteten i utskottet gemensam front mot socialdemokraterna. Det är därför inte möjligt att av kulturutskottets betänkande avläsa vad en samlad borgerlig kulturpolitik skulle innebära. Vid genomläsning av partimotionerna fäste jag mig särskilt vid moderata samlingspartiets. Den startar i en mycket aggressiv ton. Propositionen påstås göra ett magert och halvhjärtat intryck ”Vi finner det märkligt”, skriver moderata samlingspartiet, ”att ett elvaårigt utredningsarbete kunnat resultera i en proposition, som inte bara i vissa avseenden strider mot riksdagens tidigare deklarerade uppfattning utan som dessutom är behäftad med så stora brister i de konkreta förslagen.” "Vi har än en gång anledning att ifrågasätta regeringens goda vilja”, skriver moderata samlingspartiet. Detta frontalangrepp har i viss mån följts upp av fru Mogård i debattens inledningsskede. Eter att ha tagit del av moderaternas upptakt väntade jag mig finna en rad långtgående och konstruktiva förslag i deras motion. Därav fann Jag knappast något. Inte heller de många reservationerna till utskottets betänkande har mycket av substans. De mynnar i något fall ut i förslag om uttalande. Man begär nya förslag på en del områden utan att själv kunna precisera hur de skulle se ut. I några fall har moderaterna avvikande mening i organisatoriska frågor. När det gäller konstinköp till Folkets hus och Riksutställningars verksamhet vill moderata samlingspartiet minska verksamheten. Moderata samlingspartiets frontalangrepp i partimotionen mot regeringens kulturpolitik slutar i deras reservationer med ett, skulle jag vilja säga, platt fall. Den offentliga debatten kring årets kulturproposition har i huvudsak handlat om frågan om massmarknadsförlag. Eftersora utskottsbehandlingen har lett fram till en bred enighet — det är bara kommunisterna som gör en viss markering — så är det inte behov av att ägna stort utrymme Kulturpolitiken Kulturpolitiken åt frågan i dagens debatt. Med anledning av det sätt varpå utskottets skrivning har utnyttjats i borgerlig press vill jag cmellertid ge en redovisning av utskottsbehandlingen. Dagens Nyheter visste berätta redan innan utskottets betänkande var justerat, att statsrådet Zachrisson fått bakläxa av såväl de borgerliga som utskottets socialdemokrater. Denna visa har sedan vevats runt i den borgerliga pressen i hela landet. Man har t.o.m. antytt att statsrådet av bl.a. detta skäl borde avgå. Att man i falsk ryktesspridning kan göra en höna av en fjäder är bekant. I detta fall har den prestationen överträffats. Utgångsläget var i korthet detta: Propositionen föreslog ett massmarknadsförlag efter de riktlinjer Litteraturfriämjandet presenterat. Den tog för givet, att förlaget ”för att bli framgångsrikt måste få ett positivt gensvar från författare och förläggare”. På distributionssidan förutsågs försäljning via arbetsplatser och i organisationer samt via ”bokhandeln och framför allt Pressbyrån i samarbete med Litteraturfrämjandet”. Dessa vägledande synpunkter förutsatte givetvis en uppföljning i form av förhandlingar mellan samtliga berörda parter. Moderaterna yrkade i sin partimotion blankt avslag. Folkpartiet ställde en rad preciserade villkor angående förlagets ledning och verksamhet för sitt stöd åt massmarknadsförlaget. Centern önskade att riksdagen skulle precisera vissa villkor för verksamheten och antydde på några punkter innebörden av sådana villkor. Resultatet av utskottsbehandlingen innebär att kulturutskottet hemställer att riksdagen godtar den organisationsform som föreslås i propositionen. Jag vill betona detta, eftersom fru Mogård sade någonting i motsatt riktning. Hon framhöll att propositionen hade presenterat ett förslag till massmarknadsförlag som hon inte fann acceptabelt. Men i utskottets skrivning, som även fru Mogård och moderaternas representanter i övrigt står bakom, sägs att utskottet godtar denna organisationsform. Under arbetet i utskottet har vi informerats om vissa samarbetssvårigheter mellan Litteraturfräimjandet och bokförläggarna i denna fråga. Utskottet har därför funnit skäl att stryka under behovet av överläggningar i syfte att nå det samförstånd som är nödvändigt för att uppnå avsedda kulturpolitiska effekter. Regeringen bör initiera sådana överläggningar. Vad utskottet har sagt på denna punkt innebär ett understrykande av det önskemål om samarbete som också uttalas i propositionen. Enigheten i utskottet har nåtts efter mycket ingående överläggningar. Det skall inte döljas att från borgerligt håll gjordes allvarliga försök att få utskottet att underkänna Litteraturfrämjandet som huvudman för massmarknadsförlaget. Vi har avvisat de försöken. Utskottets uttalanden om samförstånd kan inte tolkas så att någon part erhåller vetorätt mot Ett massmarknadsförlag enligt regeringens förslag kan därför komma till stånd. De borgerliga i kulturutskouet har i sak anslutit sig till den uppfattningen i slutomgången. Därmed har moderaterna helt frångått sin partimotion. De utgångsbud som folkpartiets och centerpartiets representanter hade vid överläggningarna i utskottet har också avvisats. I partimotioner från folkpartiet och moderata samlingspartiet begärs uttalanden från riksdagen om att den nuvarande upphovsrätten för författare, konstnärer, tonsättare, fotografer m.fl. inte får urholkas. Dessa motioner har tagits upp It utskottets skrivning på eu sådant sätt att vi socialdemokrater har funnit anledning att reservera oss. Det ligger så till au en utredning nyligen är tillsatt för att se över frågan om upphovsrätten. Denna sker parallellt med översyn av den nordiska upphovsrättstlagstiftningen. Direktiven för den svenska utredningen är liktydiga med de riktlinjer som nordiska ministerrådet lade fast i maj i tjol. I direktiven diskuteras aktuella problem som hänger samman med upphovsrättslagstiftningen. Vad gäller den aspekt som tas upp i motionerna kan följande citat ur direktiven anföras: ”En allmän strävan vid reformarbetet bör vara att främja ett större och mera rikhaltigt kulturutbud. En viktig målsättning bör vara att den upphovsrättsliga lagstiftningen utformas så att den i den praktiska tillämpningen kan fungera på ett ändamålsenligt sätt. Den individuella upphovsrätten måste alltjämt vara lagsuftningens utgångspunkt.” Ett annat citat Ilvder så här: ”Förekomsten av ett internationellt rättssystem, som omfattar ett mycket stort antal stater, är av betydande värde för det internationella kulturutbytet och för skyddet av upphovsmännens intressen i främmande länder och det bör inte komma i fråga att man bryter sig ur detta svstem. I överensstämmelse härmec bör den aktuella översynen syfta till att undersöka vilka ändringar som kan göras inom ramen för nu gällande konventioner.” Av citaten ur utredningsdirektuven framgår väl klart att uttalanden av det slag som föreslås i motionerna inte är nödvändiga. Den iver som de borgerliga uppvisar att göra uttalanden i denna fråga tycker jag att de borde ha kunnat tygla till dess att utredningen har hunnit utföra sitt arbete. I utredningen ingår f. ö. en lång rad experter som direkt representerar de grupper som berörs av upphovsrätten. Jag tror att vi med förtroende kan låta utredningen arbeta utan beskäftiga uttalanden i förväg från riksdagens sida. I anslutning till det här vill jag fästa riksdagens uppmärksamhet på att vi för mycket kort tid sedan behandlade ett betänkande från lagutskottet som också rör upphovsrätten. I detta enhälliga betänkande står det bl.a. följande: ”Som motionärerna framhåller har emellertid tillimpningen av upphovsrättslagstiltningen medfört problem både för upphovsmännen själva och för dem som vill utnyttja deras verk.

Enligt herr Wikströms mening skulle ett bifall till kulturutskottets hemställan på denna punkt innebära att utredningen måste få tilläggsdirektiv. Det kan väl ifrågasättas om inte riksdagen kommer att fatta två mot varandra stridande beslut, om den i dag följer kulturutskottets majoritet i denna fråga. Så några ord om utställningsersättningarna med anledning av de anföranden som har hållits här. Fru Mogård hänvisade till att kulturrådet har utarbetat ett förslag, som man fångar upp i reservation från moderaterna och folkpartisterna I utskottet. | Hur är det nu med det förslag som kulturrådet har utarbetat? I ett remissyttrande har kulturrådet tagit upp denna fråga och säger följande: ”Statens kulturråd har diskuterat en statsbidragsmodell som bygger på att staten stödjer lokalt och regionalt driven konstutställningsverksamhet på I viss mån liknande sätt som staten i dag stödjer lokala och regionala teater och musikinstitutioner. Modellen är inte genomarbetad. Olika invändningar kan riktas mot den.” | Vidare anför kulturrådet: ”Syftet med det skisserade statsbidraget är framför allt att stimulera till att konstnärerna får hyresersättning för utställningsverksamheten.” Av de här uttalandena från kulturrådet självt framgår väl att detta inte var och inte är något färdigt förslag. Vi har beaktat det från utskottsmajoritetens sida och säger att vi är intresserade av att ett genomarbetat förslag kommer fram, men vi kan inte nu tillstyrka ett anslag som bygger på den skiss till utställningsersättning som kulturrådet har presenterat. Det behövs bl.a. ett nära samråd med kommunerna och kulturarbetarorganisationerna själva. och det pekar vi på i utskottsbetänkandet. Meningen är nämligen att kommunerna också skall medverka med en andel i bidragsgivningen. Med anledning av fru Mogårds anförande vill jag vtterligare bara peka på ett som jag tycker något anmärkningsvärt uttalande om att gamla hundar inte kan läras att sitta och att fru Mogård därav drar slutsatsen att det gäller att prioritera barnen i kulturarbetet. Jag tycker att det vore mycket olyckligt om man på detta sätt skulle spela ut generationerna mot varandra. Självfallet är det utomordentligt viktigt att göra insatser för barnkulturen; det kommer fru Jordan att närmare utveckla längre fram i debatten. Men jag tror som sagt att det vore djupt olyckligt om man skulle satsa på barnkulturen i något slags motsättning mot kulturinsatser för de äldre. Dei är mycket angeläget att vi i vårt kulturpolitiska reformarbete och i det praktiska arbetet verkligen försöker få generationerna att mötas. Herr Wikströms anförande ger mig bara anledning att utöver vad jag redan sagt beträffande upphovsrätten i korthet kommentera hans ganska långa utläggning om litteraturstödet. Man vill från folkpartihåll och moderathåll att riksdagen redan nu skall beställa nya och utbyggda förslag i fråga om kulturstödet. Vi pekar från utskottets sida på att kulturrådet noga skall följa utvecklingen på hela området och anmäla om rådet finner det motiverat med förändringar eller utvidgningar i stödet. I den mån rådet då bedömer att systemet behöver ändras eller utvidgas kommer förslag härom givetvis också att läggas fram. Riksdagen har beslutat att det skall vara en treårig försöksverksamhet, och det ligger i sakens natur att försöket måste pågå en tid innan man börjar röra i detta och riva upp vissa delar av det. Låt mig ändå konstatera att stödet, såvilt kan bedömas, har mötts av stort intresse från förlagens sida. Det har prisdämpande verkan. Det förnekade inte herr Wikström, även om han försökte att ringakta den och önskade mycket kraftigare prisdämpning. Men det var vi som fick driva den här frågan i fjol och i ett selektivt stöd bygga in en prisdämpande effekt. Konstruktionen stöds mycket starkt av författarna själva. Vi får se hur pass effektiv den är. Vi konstaterar att den har haft en viss verkan och vi är naturligvis glada för det. Kan man ytterligare förbättra stödet också i den riktningen att det ytterligare dämpar priserra är det självfallet intressant. Men låt mig än en gång konstatera att det var genom att riksdagen med en rösts majoritet tog vårt förslag om ett selektivt stöd som vi fick in den prisdämpande effekten.

Herr talman! Det har riktats kritik mot propositionen, sade herr Andersson i Lycksele. i den allmänna debatten och från oppositionen. Låt mig erinra herr Andersson om att också han och hans partikamrater har kritiserat inte bara den här kulturpropositionen utan också de tidigare i serien och gjort ibland betydande förändringar. Så är fallet också i år, herr Andersson, det går faktiskt inte att förneka. - Men det är klart att jag högaktar herr Andersson för hans tappra försvar av kulturminister Zachrisson. Gamla hundar kan inte läras sitta. Vi må beklaga det eller inte, men så är det. Herr Andersson gjorde sig skyldig till en avsiktlig feltolkning: Jag skulle ha avsett att spela ut generationerna mot varandra. Det är ett bra debattknep i och för sig. men jag tycker inte att jag behöver Kulturpolitiken Kulturpolitiken lägga ned någon större tid på detta. Jag vill bara säga att herr Andersson har feltolkat mig. I brevlådorna i Stockholm har det delats ut en liten tidning som heter Socialdemokraten. Där finns en sida som handlar om kultur och kulturarbete. Svante Foerster har uttalat sig, och det står i tidningen: "Svante Foerster tvekar inför diskussionen om kulturarbetarna i partiet i framtiden. Utbrister: - Vi har ju otroligt dåligt anseende överallt! Ja, det känns så. Fråga mig inte varför — men nånstans hör det ihop med att vi inte riktigt lyckats med att få ut att begreppet SOLIDARITET finns där. Orubbat.”” Orsaken finns kanske just däri att herr Andersson i Lycksele och hans partikamrater inte förstått den principiella innebörden i reservationerna 2 och 3 och de konstruktiva följderna av ett bifall till dem. Ett platt fall, säger herr Andersson om moderatreservationerna. Ta och fundera över om de inte är ett krokben i stället, herr Andersson, och över vem som sedan faller platt till marken.
Herr talman! Det vore mycket att ta upp i det som herr Andersson i Lycksele sade. Jag förmodar att herr Sundman mera i detalj kommer att gå in på frågan om massmarknadsförlaget, och beträffande upphovsrätten blir det kanske anledning att återkomma senare i debatten. Det är naturligtvis ett ovanligt förfarande att redan innan ett år har gått begära en förändring på väsentliga punkter av litteraturstödet. Bakgrunden är att jag har följt detta stöd mycket noga. Jag skulle tro att den uppfattning jag uttryckte om litteraturstödet delas av alla som haft tillfälle att noga följa det. Tyvärr har den prisdämpande effekten varit utomordentligt blygsam. Hade den varit väsentligt mycket större, skulle man i varje fall ha haft något att peka på. Herr Andersson i Lycksele sade att det är svårt att utläsa vad en borgerlig kulturpolitik skulle innebära när man studerar betänkandet. Det är intressant att herr Andersson efterlyser en sådan på samma gång som man nu i kulturspalterna i våra tidningar gång på gång efterlyser alternativ till regeringens kulturpolitik. Jag har satt mig ner och summerat några av de punkter som varit aktuella under vårriksdagen och i fjol, och resultatet blev följande. Regeringens kulturpolitik innebär nej till gammal ägorättsfilosofi, ja till kulturell allemansrätt, ett från början torftigt selektivt litteraturstöd som inte ens den socialdemokratiska riksdagsgruppen kunde acceptera, nej till utställningsersättning, blygsam satsning på kulturminnesvården, begränsat stöd till kulturtidskrifterna och 35 milj.kr. mindre till Sveriges Radio. De icke-socialistiska partiernas politik på dessa punkter kan sammanfattas sålunda: principiellt vaktslående kring upphovsrätten, ett kraftigt utbyggt litteraturstöd. ja till utställningsersättning, starkare satsning på kulturminnesvården, kraftigt utbyggt stöd till kulturtidskrifterna och 35 Nog är det väsentliga skillnader, och alla motioner som väckts med anledning av kulturpropositionen har innehållit krav på förbättringar. I alla partier har man upplevt att det var en alltför blygsam satsning.
Herr talman! Georg Andersson i Lycksele säger att kommunernas satsningar har ökat när det gäller den kulturella verksamheten, och det är möjligt. Men ojämnheten i satsningarna drabbar medborgarna orättvist. och de skillnaderna måste staten försöka utjämna. Utställningsersättningen behöver utvidgas. Överallt där konstnärernas arbete används i utställningar borde det vara självklart att en ersättning skall utgå. Vi har inte funnit att propositionen gått tillräckligt långt eller varit tillräckligt konkret i sina förslag. Därför har vi i vår motion föreslagit en snabbutredning om denna ersättning. Vi tycker att man alldeles för litet har lyssnat på konstnärerna, som från sitt håll med skärpa har framfört kravet på ersättning för nyttjande av utfört arbete. Konstnärernas riksorganisation, KRO, har i sitt fackliga program ställt krav på såväl utställningsersättning som visningsersättning. Allt detta syftar till att konstnärerna skall få en egen försörjning av sitt arbete, och därför förväntar vi oss snabbt ett nytt konkret förslag.

Herr talman! Det är ett gammalt kärt ämne för de borgerliga i kulturutskottet att försöka påvisa att socialdemokraterna i utskottet minsann har gått emot regeringen och statsrådet Zachrisson! Jag skall inte gå in i den debatten. Det är en mytbildning som man ägnar sig åt på borgerligt håll. Jag har tillbakavisat den i fråga om massmarknadsförlaget tidigare i dag, och jag är alldeles övertygad om att jag har rätt på den punkten. Man försöker att dölja en reträtt genom att påstå att vi har kört över regeringen i den här frågan. I själva verket har utskot:et i bred enighet slutit upp bakom propositionens princip om massmarknadsförlaget och uttalat ett förtroende — vilket gläder mig — för Litteraturfrämjandet i detta sammanhang. Fru Mogård påstår att jag har feltolkat detta med ”gamla hundar”. Tyvärr hjälpte hon mig inte på traven att tolka det rätt, och så länge hon inte vill göra det kan jag inte inse annat än att hennes resonemang om att det inte går att lära gamla hundar sitta i det här sammanhanget innebär att vi får lämna de äldre därhän. De är inte intresserade av kulturpolitik. Vi får satsa på barnen. — På det sättet spelar moderaterna ut generationerna mot varandra. Jag tycker det i stället är angeläget att få generationerna att mötas just i de kulturpolitiska aktiviteterna. När det gäller reservationerna 2 och 3 kommer herr Sundman att tillfredsställa fru Mogård med ett svar från utskottsmajoriteten. Kulturpolitiken Kulturpolitiken Herr Wikström försökte göra en lista på vad borgerlig kulturpolitik skulle innebära. Tiden är för kort för att kommentera de punkterna. Jag har konstaterat att det betänkande vi nu diskuterar uppvisar en mycket splittrad bild av det borgerliga uppträdandet, och den saken går väl inte att förneka. Låt mig bara kommentera en punkt i listan, den om litteraturstödet. Det är ändå ett faktum att beslutet innebar en borgerlig förlust i riksdagen. Vi gick på en konstruktion som mycket energiskt stöddes av Författarförbundet och där vi verkligen stod på kulturarbetarnas sida. Sedan kan man alltid hänvisa till att man varit duktig när det gäller ekonomiska överbud. Det gäller inte bara inom kulturpolitiken, utan i politiken i största allmänhet.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele var naturligtvis medveten om sin feltolkning, och därför tycker jag inte det finns anledning att lägga ut texten. I varje fall var både han och jag medvetna om vad jag hade sagt. Men för säkerhets skull: Jag avser inte att de äldre skall lämnas därhän, bara att barn och ungdom skall prioriteras just med den motiveringen att det är svårare att lära gamla hundar sitta. Jag vet inte om jag också måste förklara för herr Andersson vad prioritering innebär. För säkerhets skull också där: Det innebär inte att man lämnar diverse andra grupper därhän.
Herr talman! Herr Andersson i Lycksele säger att det är fråga om överbud från den icke-socialistiska sidan. Men olika bud när det gäller det ekonomiska stödet är ju uttryck för olika prioriteringar. Vi har alltså förordat en starkare satsning på Sveriges Radio med dess kulturpolitiska ansvar, på litteraturen, på tidskrifterna, på kulturarbetarna och på kulturminnesvården. Visst kan man vifta bort det som överbud, men man kan också konstatcra att det är en skillnad när det gäller synen på kulturens villkor i det svenska samhället.
Herr talman! Nu har fru Mogård gjort sitt bästa för att vara pedagog och lära mig vad hon menar med sina liknelser. Jag tycker inte hon har förbättrat sitt uttalande med den förklaring hon givit. Visserligen säger hon att prioritering av en grupp inte innebär att man lämnar den andra därhän. Det är ju tacknämligt att de äldre inte skall bli alldeles utan kulturpolitiska satsningar från moderaternas sida. Men detta är ändå en intressant markering av att man ger upp inför strävanden att bredda kulturutbudet till alla grupper i samhället. Jag skall inte diskutera vidare med herr Wikström om överbud. Som jag sade har vi det fenomenet på alla områden. I riksdagen talar vi om många scktorer i samhällslivet, och de borgerliga koramer ganska ofta med överbud som det är svårt att täcka in ekonomiskt. Samlar man dessa överbud är jag inte alldeles övertygad om att de skulle uppvisa en prioritering av kulturfrågorna, eftersom överbuden från borgerligt håll på andra sektorer nog skulle framstå som kraftigare. Jag hade inte förut tillfälle och tid att kommentera fru Nordlanders replik i förra replikväxlingen, där hon beklagade att kommunernas satsningar sker så ojämnt. Ja, det kan man beklaga. Det finns kommuner som släpar efter också på det här området. Men det är ändå väsentligt att slå fast den kommunala kompetensens och den kommunala demokratins roll i sammanhanget. Det innebär självfallet att med olika politisk struktur ute i kommunerna så sker prioriteringen mycket olika. Vi får var och en på sitt håll ute i det kommunala arbetet försöka att också där förankra kulturpolitiken starkt så att vi kan höja nivån. Men att från statligt håll fastställa slags riksnivå för kulturpolitiska satsningar tror jag vore olyckligt och skulle skapa en stelbenthet i det här arbetet. Frågan om utställnings och visningsersättningar är en stor fråga. Jag har tidigare kommenterat utställningsersättningarna. Vi är överens om att det är mycket angeläget att de problem som finns kan lösas. Vi kan inte blunda för dem och bara säga att det skall kastas fram litet pengar för klara det hela, utan vi måste först arbeta fram en konstruktion i samråd med kulturarbetarna själva.

Herr talman! Vi har fått förmånen att leva i ett land med ett hyggligt kulturliv och en fri kulturdebatt. Det torde finnas få lärder där det satsas så mycket av offentliga medel på kulturpolitiken. Det är någonting som kan beläggas med siffror. Jag tror knappast heller det finns något annat land där kulturlivet och kulturpolitiken gjorts till föremål för så många och ingående utredningar och undersökningar. Under 1950-, 1960 och det begynnande 1970-talet fattades en hel det kulturpolitiska beslut. Man kan — om man så vill — kalla dem punktbeslut. De är i och för sig värdefulla men inte metodiskt infogade i en större plan. Sedan vårt omfattande och grundläggande utredningsarbete hade slutförts fick vi underlag för en mer sammanhållen och konsekvent reformverksamhet. En hörnstolpe i detta är kulturrådets huvudbetänkande hösten 1972. Kulturrådet var socialdemokratiskt och inte parlamentariskt sammansatt. Men det var en kvalificerad grupp som arbetade med exemplarisk öppenhet. Våren 1974 fick vi den första särskilda kulturpropositionen. Förslagen där beskrevs som de första i en kulturpolitisk trestegsoperation. Följdriktigt kom det en ny kulturproposition förra våren, och i dag har vi Kulturpolitiken Kulturpolitiken Herr Andersson i Lycksele påpekade att vi i år har 37 reservationer fogade vid utskousbetänkandet över den tredje kulturpropositionen. Ja. och till betänkandet över den första kulturpropositionen var det fogat 28 reservationer och nio särskilda yttranden. Inte desto mindre har naturligtvis herr Andersson rätt när han säger att kulturutskottet och riksdagen i stort var överens om den målsättningen och om var åtgärder skulle sättas in. Den svenska kulturpolitiken är faktiskt inte särdeles partipolitiskt präglad i huvudlinjerna. Jag tror att man med anspråk på all vara korrekt kan beskriva den som en typ av samförståndspolitik. I förbigående vill jag kommentera att herr Andersson påpekade alt det bara fanns ett fåtal centerreservationer i årews betänkande. Det är en riktig iakttagelse. Jag kan tillfoga att vi har lyckats bra vid utskottshanteringen av våra motioner. Det finns dock motsättningar, som bl.a. herr Wikström har påpekat. Det är motsättningar som ibland är ganska hårda. De rör i huvudsak reformtakten, dvs. hur mycket som skall satsas av staten inom kulturområdet, och prioriteringarna. var insatserna i första hand skall göras och hur mycket medel som skall anvisas. Det är alltså här fråga om takten och prioriteringarna. De principiella motsättningarna har hittills varit ganska få. Ett exempel är förra vårens litteraturstödsdebatt, där valet kom att stå mellan en selektiv stödform och en som fungerade efter automatiskt verkande regler. På grund av något som närmast liknar ett olycksfall kom riksdagen att välja den selektiva formen — men det går väl att rätta till så småningom. I vad gäller reformtakten kan konstateras att oppositionen har agerat starkt pådrivande. Man har inte varit nöjd med den reformtakt som propositionerna givit utryck för. Stundom har oppositionen vunnit stöd hos utskottets socialdemokrater 1 detta avseende. En jämförelse mellan siffrorna i regeringens förslag under de här tre åren och riksdagens beslut visar att mycket av det kulturpolitiska initiativet glidit över från regeringen till riksdagen. De påslag riksdagen gjort ligger i storleksordningen 25 a. Därav kan man ju dra slutsatsen att riksdagen helt enkelt funnit att förslagen inom kultursektorn varit alltför svaga. Herr talman! Efter de här inledande orden övergår jag till att kommentera tredje kulturpropositionen och kulturutskottets betänkande. Jag tänker beröra de frågor som har med litteratur att göra 1 ordets vidaste mening, bidrag och ersättningar till konstnärer och anslaget till fritt kollektivt skapande. Frågorna kring bl.a. kulturminnesvården kommer att tas upp av herr Eriksson i Ulfsbyn. Först gäller det massmarknadsförlaget, som vi ju redan har varit inne på i dag. Tanken på en massmarknadsutgivning av god men lättillgänglig skönlitteratur kläcktes i litteraturutredningen, där ju många goda tankar föddes. I sin skiss förordade litteraturutredningen att förlagsbranschen i första hand skulle ges tillfälle att driva utgivningen i egen r2gi. Om det inte gick, borde i andra hand ett särskilt förlag bildas av staten, bokförläggarna och folkbildningsorganisationerna. Utredningen framhöll aut det var nödvändigt med överläggningar mellan de nämnda parterna samt Författarförbundet. Det där att utge god litteratur till extremt låga priser är nämligen litet knepigare än man först kan tro. Kulturutskottet finner det mycket tillfredsställande au förslaget lagts fram. Det rör sig om en verkligt viktig kulturpolitisk reform. Men det är kanske ändå svårt att befria:sig från intrycket att departementschefen försökt gå en genväg. De överläggningar som Htteraturutredningen förordade har uppenbarligen inte ägt rum. Tanken att förlagsbranschen skulle få tillfälle att driva utgivningen i cgen regi avvisas utan kommentar — och trots att förläggarna ställt sig positiva. Tanken på att bilda ett särskilt förlag med stat, förläggare och folkbildningsorganisationerna som delägare avvisas också utan motivering. I stället föreslås att stiftelsen Litteraturfrimjandet skall anförtros huvudmannaskapet. | Departementschefen skriver i propositionen att han ”finner det glädjande” att Litteraturfrämjandet vill ta på sig denna uppgift. Kulturutskottet formulerar sig litet svalare i sitt betänkande. Utskottet finner att det ”kan godtaga” denna organisationsform. Här vill jag gärna betona att utskottet är väl medvetet om de utomordentliga insatser Litteraturfrämjandet —- och dess föregångare Boklotteriet — gjort inom litteratursektorn. Man har energiskt cch med framgång prövat olika inkonventionella vägar att sprida goda böcker. Man har spelat och spelar fortfarande en mycket stor roll som stipendiefond. Under en lång tid var Litteraturfrämjandet — innan Sveriges författarfond vuxit ull sig — vår största stipendieutdelande institution. Inte desto mindre vållade propositionens förslag en häftig debatt — och det redan innan propositionen lagts fram för riksdagen. Jag skall inte fördjupa mig i den debatten, men bakgrunden är i huvudsak denna: En massmarknadsutgivning kan på sikt vålla problem för de seriösa bokförlagens ordinarie utgivning. Av detta skäl vill bokförläggarna ha större inflytande på ett massmarknadsförlags utgivningspolitik än Litteraturfrämjandet vill medge — i vart fall enligt de diskussioner som hittills förts. Det här är en knivig fråga. Den har diskuterats ingående inom utskottet, och enighet har uppnåtts i värderingen av dessa problem — jag undantar här utskottets vpk-ledamot som reserverat sig. Problemets kärna har uttryckts i följande formulering längst ner på s. 66 i betänkandet: ”Av naturliga skäl kommer en massmarknadsutgivning av seriös litteratur i första hand att omfatta tidigare publicerade svenska verk och översättningar som visat sig kunna nå en bredare lä Kulturpolitiken Kulturpolitiken sekrets. Med hänsyn till dessa titlars betydelse för den kvalificerade bokutgivningen i Sverige är det av största vikt att den planerade massmarknadsutgivningen kommer till stånd i förtroendefull samverkan mellan LCitteraturfrämjandet och de ordinarie förlagen.” Utskottet tillägger alt en sådan samverkan också är en förutsättning för att något så när aktuella böcker skall kunna utges i en massmarknadsversion. Departementschefen är väl medveten om detta. I propositionen skriver han att massmarknadsutgivningen ”måste få ett positivt gensvar från författare och förläggare” för att bli framgångsrik. Med sin nyss citerade formulering understryker utskottet denna förutsättning för att massmarknadsutgivningen verkligen skall bli en framgång. I propositionen uttrycker departementschefen ”förhoppningar om att det skall kunna träffas en uppgörelse mellan Litteraturfrämjandet och Svenska bokförläggareföreningen som innebär att bokförläggarna blir representerade i massmarknadsförlagets styrelse/utgivningsråd”. Utskottet tar ett kliv längre. En uppgörelse och ett samförstånd är en fundamental förutsättning för att massmarknadsutgivningen skall få de kulturpolitiska effekter som eftersträvas. Här räcker det inte med ”förhoppningar”. Utskottet menar att det ankommer på regeringen att ta initiativ till överläggningar mellan berörda parter — och till dem räknar utskottet inte bara Litteraturfrämjandet och bokförlagen utan även bokhandeln. Sävitt jag kan se är det mycket sannolikt att en sådan av regeringen initierad överläggning skall leda till en tillfredsställande uppgörelse. Såväl främjandet som förläggarna är ju intresserade av att försöket med massmarknadsutgivning kommer till stånd. Om, mot förmodan, parterna inte kan komma sams förutsätter utskottet att regeringen återkommer till riksdagen med nya förslag. Det vore ju galet att satsa ett stort statligt stöd på ett projekt. om det inte har goda förutsättningar att bli framgångsrikt. Den organisationsskiss som Litteraturfrämjandet lagt fram har kritiserats inte bara av de stora förlagen utan även av de mindre och de små och de folkrörelseägda. Utskottet menar att det är av särskilt stor vikt att just förlag av denna typ helhjärtat kan engagera sig I en massmarknadsutgivning. Herr Andersson i Lycksele drog fram en del tolkningar som man hade gjort i tidningarna av utskottsskrivningen. Jag vill gärna understryka att mig veterligen har ingen i det här huset sagt att utbildningsministern är överkörd. Det har stått i tidningarna. och den debatten får kanske också i fortsättningen föras i tidningarna. Men det är givet att tidningsredaktörer liksom många andra kan läsa en sådan här text som de tycker är lämpligast.

Herr talman! Herr Sundman angav en siffra innebärande att kulturutskottet med 25 24 skulle ha överträffat propositionens förslag om ökade anslag till kultursektorn. Det är litet svårt att i en hast kontrollera denna uppgift, men allting tyder på att den riktiga siffran torde vara ungefär hälften så stor som den herr Sundman har angivit. Jag vill göra vtterligare några kommentarer kring frågan om massmarknadsförlaget. Jag konstaterar med tllfredsställelse att herr Sundman tar avstånd från de tolkningar som har gjorts I borgerliga tidningar av utskottets betänkande vad beträffar detta förslag om ett massmarknadsförlag. Herr Sundman betonar att utskottet kan godta propositionens förslag om avtal med Litteraturfrämjandet. Vi noterar detta med tillfredsställelse. Härtill bör kanske än en gång påpekas att framför allt moderaterna och folkpartisterna i utskottet ville förkasta Litteraturfrämjandet såsom huvudman för hela denna verksamhet. Det var en ganska lång och intensiv kamp, innan vi nådde enighet. Glädjen är inte mindre stor, när vi nu står där. Tolkningarna av detta betänkande gäller i väldigt hög grad skrivningen om överläggningar. Det har vid utskottets behandling stått klart att skrivningen om överläggningar mellan Litteraturfrämjandet och andra parter i detta samarbete inte kan tolkas så och inte får innebära att någon part skall ha vetorätt. Litteraturfrämjandet behöver självfallet samverka med ett antal förlag. Men om inte alla förlag vill vara med om detta samarbete, kan det inte få utgöra ett hinder för att denna verksamhet skall komma ull stånd.
Herr talman! Jag varken tar avstånd från eller solidariserar mig med vad tidningarna skriver. Det är någonting som sker oberoende av mig. Vi behöver inte vara så bekymrade över hur dessa överläggningar skall sluta. Jag tror att den debatt som har förts om samarbetet mellan Litteraturfrämjandet och Bok förläggareföreningen har klarlagt mycket under vårens gång. Jag tror även att den diskussion som har framförts inom utskottet har medverkat till att klarlägga var problemen finns. Med en skicklig hantering av ordförandeklubban vid dessa överläggningar kommer man säkert att nå samförstånd. Jag vill upprepa att det måste ligga i båda parters intresse — både Litteraturfrämjandets och förläggarnas — att detta avtal kommer till stånd. Jag vill understryka att ingen har något pekuniärt:att tjäna på ett sådant samarbete och på att massmarknadsförlaget kommer i gång. Det skall ju inte vara vinstgivande. Intresset för spridandet av goda böcker skall motivera detta samarbete och vara underlaget för massmarknadsförlagets verksamhet. Herr talman! Jag tror att man här kommer att nå fram till en lösning som tillfredsställer alla parter, även kulturutskottet.

Herr talman! Sedan de mera framträdande principfrågorna i årets kulturproposition nu har debatterats, återstår det ett antal moderata reservationer för vilka jag skall tala. Dessförinnan vill jag emellertid med några ord beröra en ny rubrik i kulturpropositionen, nämligen Internationellt kultursamarbete. Departementschefen påpekar att kulturlivets utlandskontakter ofta följer traditionella vägar, geografiskt sett, dvs. riktas mot Västeuropa och Nordamerika. Han talar om att intresset växer för kulturlivet i exempelvis länderna i Östeuropa och i Afrika, Asien och Sydamerika. Vi moderater anser alt man självklart bör sträva efter ett ökat utbyte med andra länder men att det ändå bör betonas att Sverige hör hemma i den västerländska kulturkretsen. Vi har nog också till skillnad från departementschefen den uppfattningen att vad som händer i Västeuropa får alltför liten uppmärksamhet här hemma. Ett kulturellt utbyte blir naturligtvis också mer värdefullt om det sker med länder som tillämpar samma normer som vi själva när det gäller tanke och Kulturpolitiken yttrandefrihet.

till statliga byggnader. Lokaler utanför det statliga området bör inte få en särställning i förhållande tili lokaler för vilka staten påtagit sig ett direkt ansvar. Det lämpligaste förfarandet är väl att framställningar från olika organisationer om bidrag även i fortsättningen får bedömas för sig och upptas under särskild rubrik. Det förefaller mig också egendomligt att just nu föra in det här bidraget i mera permanenta sammanhang, eftersom statens kulturråd har framhållit att rådet avser att ta upp denna fråga i sitt kommande utredningsarbete rörande stödet till de samlingslokalägande organisationerna. Jag finner det olämpligt att på det här sättet föregripa ett avsnitt av utredningens arbete. Så till den nya myndigheten statens konstmuseer. som innefattar nationalmusceet, moderna museet, östasiatiska museet och en förvaltningsenhet. Den organisationskommitté som har utarbetat förslag rörande verksamhetens omfattning har också föreslagit att till överintendent och chef för myndigheten bör utses chefen för nationalmuseet. Detta ter sig ju också ganska naturligt. eftersom nationalmuseet har den största spännvidden, en verksamhet som sträcker sig över många områden och åtskilliga århundraden. De andra enheterna har ju en betydligt mer specialiserad verksamhet. Vad säger då föredragande statsrådet”? Jag citerar: ”Några remissinstanser, däribland RRV, statens kulturråd och TCO-S. understryker att chefskapet för statens konstmuseer inte bör bindas till någon viss museiinstitution. Jag delar denna uppfattning och anser att det bör ankomma på regeringen att förordna en av institutionscheferna att även vara överintendent och chef för myndigheten.” Herr Zachrisson åberopar alltså TCO, men nämner inte att såväl SACO som LO har tillstyrkt det ursprungliga förslaget. Här har statsrådet tydligen försummat att lyssna på rörelsen. Eller kanske TCO har rört på sig ännu mer? Utskottet har här bara lyssnat på herr Zachrisson. Även här ges exempel på en försåtlig skrivning i propositionen. När remissyttrandena redovisas sägs riksräkenskapsverket. kulturrådet och TCO ha en viss uppfattning. I föredragande statsrådets skrivning blir detta: ”några remissinstanser, däribland RRV” osv. Cheferna för moderna museet och östasiatiska museet är samtidigt avdelningschefer, medan nationalmuseets chef under sig har sex avdelningschefer och därmed på ett annat sätt är fri att syssla med remisser och andra övergripande ärenden, vilket är ett ytterligare skäl för att just chefen för nationalmuseet bör utses till överintendent. Jag övergår därefter till frågan om Riksutställningar, som enligt propositionen kommer att få en betydligt utökad verksamhet. Många remissinstanser anser att utredningen, den s.k. MUS 65, har ägnat alltför stort intresse åt Riksutställningars egen verksamhet men givit en bristfällig bild av övrig utställningsverksamhet. Man har heller inte analyserat den kritik som under den nu gångna försöksperioden har riktats mot Riksutställningar. Vi delar departementschefens uppfattning att Riksutställningars huvuduppgift är att fungera som service och samarbetsorgan. Men av detta följer, anser vi, att den egna produktionen bör vara av mindre omfattning än propositionen förutsätter. Vi anser att den mångfald och variation som är Önskvärd på kulturområdet bäst gagnas om :huvudansvaret för utställningsverksamheten åvilar museerna. Med anledning av att vi anser att Riksutställningars verksamhet bör ses som ett komplement till redan existerande institutioner kan anslaget till Riksutställningar enligt vår mening reduceras till 4 560 000 kr. I propositionen understryks särskilt behovet av att Riksutställningar gör insatser inom bildkonstsektorn. Detta borde rimligen medföra att någon företrädare för konstnärerna får ingå i Riksutställningars styrelse. I propositionen heter det att i styrelsen bör ingå företrädare för bl.a. museiväsendet, folkbildningsarbetet. den kommunala kulturverksamheten, konstbildningsarbetet och skolväsendet. Utskottet säger att det självfallet är viktigt att konstnärliga synpunkter och konstkunnandet gör sig gällande i Riksutställningars styrelse. Men sådana synpunkter kan ju framföras av en mängd olika representanter. Vi moderater anser att just konstnärerna själva skall vara representerade och det är en helt annat sak. Jag övergår sedan till några synpunkter på den regionala kulturminnesvården. Med anledning av de nya tjänster som inrättats inom länsstyrelserna uppkommer frågan om hur samarbetet mellan denna tjänsteman och länsmuseerna resp. landsantikvarierna skall utformas. Ansvarsfördelningen är hittills oklar och propositionen skingrar inte dessa oklarheter.

Utskottet vill tyvärr nöja sig med att avvakta erfarenheterna av den nya organisationen. Det tycker vi är att i alltför stor utsträckning lita på försynen, eller på herr Zachrisson, vilket är värre. När det gäller anslag till kulturminnesvård har vi för kommande år inte yrkat på någon anslagshöjning. Jag vill emellertid påminna om att vi i samband med behandlingen av 1974 års kulturproposition yrkade på en höjning med 2 miljoner till riksantikvarieämbetet samt likaledes 2 miljoner till avlöningar inom landsantikvaricorganisationen utöver regeringens förslag. Vi har också i en motion vid årets början begärt en inventering av behovet av byggnadsvårdande åtgärder för kulturhistorisk bebyggelse och en prioriteringslista för de närmaste tio åren. Senare har ju cen statlig utredning tillsatts för att syssla med dessa problem. Vi anser att utskottet med sitt tillkännagivande om finansfullmakten har möjliggjort ökade insatser för kulturminnesvården.

Herr talman! För att ställa frågorna rätt är det nödvändigt att påminna sig den konkreta samhälleliga miljö i vilken kulturkamp och kulturdebatt utspelas i dagens Sverige. Denna miljö bestäms bl.a. av följande fakta: Dagens Nyheters vardagsupplaga täcker 9,5 ”4 av hela dagstidningsmarknaden i landet. Expressens siffra är 11 26, tillsammans alltså över en femtedel av den totala upplagan. 25 4 av alla svenska böcker ges ut av huset Bonniers olika förlag. Bonniers äger halva den svenska veckotidningsfloran. Sammantaget behärskar Bonnierkoncernen över en fjärdedel av den totala svenska medvetandeindustrin utanför Sveriges Radio. Kulturen är ett av uttrycken för de klassförhållanden som råder i dagens monopolkapitalistiska Sverige. Kulturen kan inte ses isolerad från klasskampen. Kulhwurpolitiken kan aldrig vara neutral. Förslagen i regeringens proposition om den statliga kulturpolitiken, del 3, har i många stycken en begränsat teknisk karaktär. Där bakom kan dölja sig den falska föreställningen om kulhurpolitikens förmenta neutralitet och opartiskhet. En sådan ”teknisk” inställning blir i själva verket ett stöd åt den nuvarande maktstrukturen på kulturområdet. Denna präglas inte bara av tilltagande monopolisering utan även av tilltagande kommersialisering. Den härskande kulturen är inte längre vad man kan kalla ”konstkulturen”, dvs. verk av enskilda konstnärer och författare som för en kamp för att förstå och utvidga verkligheten samt under höga kvalitetskrav meddela sig med en publik. Dominerande i dag är den monopolkapitalistiska ”massproduktionskulturen”. Veckotidningspress, filmindustri, videogram, inslag i radio och TV, grammofonindustri är delar av en industriell apparat, av en medvetandeindustri. Denna har två syften: att utöva ideologisk påverkan och att ge profit. Monopolens massproduktionskultur har s.k. lönsamhet och profit som sina kriterier. Den är ointresserad av kvalitet. Den gör inte anspråk på att tillfredsställa reella behov hos människor. Dess legitimering är att den ger vinst och att dess reklam är framgångsrik. Kommersialiseringen spelar en tilltagande roll inom kultursektorn. Den sammanhänger med tillväxten av koncentration och monopolisering här liksom inom andra produktionsområden. Storfinansen har slagit under sig avgörande delar av medvetandeindustrin. De stora internationella koncernernas verksamhet spelar en allt större roll. Det är i detta sammanhang kulturkampen och åtgärderna på kulturområdet måste sättas in. De kulturpolitiska åtgärderna måste enligt vpk:s mening klart syfta till att bekämpa och bryta monopolmakt och kommersialisering. De måste ha som målsättning att försvara det progressiva kulturarvet och att befordra en socialistisk kultursyn. Först då kan den relativt betydande ökning som under de senaste åren skett av de statliga anslagen till kulturändamål och de förbättrade ekonomiska villkoren för grupper av kulturarbetare få en avgörande betydelse. Arbetarrörelsen tog från första början upp den socialistiska kulturkampen. Den slog vakt om de progressiva och levande inslagen i det historiska kulturarvet. Samtidigt tillförde arbetarklassen kulturskapandet sina egna erfarenheter och började skapa en kultur som uttryckte dess socialistiska ideal. I kampen mot kommersialiseringen och monopoliseringen av kulturen måste arbetarrörelsen spela den avgörande rollen. Den kan och måste därvid ingå förbund med avgörande delar av kulturarbetarna. Dessa har under de senaste åren alltmera radikaliserats. Kulturarbetarna har som grupp alltmer vänt sig mot den kommersiella massproduktionskulturen och dennas makthavare. Nya vägar har brutits för att sprida den progressiva, Seriöst arbetande kulturen. Centrumbildningarna och de fria grupperna utgör en betydelsefull motvikt till monopolens masskultur. I kampen mot de kapitalistiska monopolen och deras inflytande över kulturlivet söker arbetarrörelsen och de progressiva kulturarbetarna självfallet också att påverka den statliga kulturpolitikens utformning. Viktiga delar av kulturen är delar av statsapparatens verksamhetsområde under monopolkapitalismen. Radio. TV, teatrar, bibliotek, museer är institutioner som spelar en allt större roll inom kulturpolitiken. Dessa kulturinstitutioner är i dag delar av en apparat för reproduktion av den härskande ideologin, men formellt är de underställda den lagstiftning som reglerar fri och rättigheter i den borgerliga demokratin. På dessa institutioner görs ständiga försök att tysta kritiska röster i namn av opartiskhet och neutralitet. Detta är i själva verket försök att:begränsa yvttrande och Kulturpolitiken Kulturpolitiken tryckfriheten. Därför är det viktigt att på allt sätt stödja kampen för demokratiska rättigheter på dessa institutioner. Det är rättigheter som inte är begränsade särintressen hos kulturarbetare och andra grupper. Det är arbetarklassens och demokratins intressen som försvaras i denna kamp. Detta är en del av det sammanhang i vilket frågan om den konstnärliga upphovsrätten måste sättas in. Denna fyller flera viktiga uppgifter. Den skall skydda konstnären mot exploatering och säkra henne/honom en rimlig arbetsersättning. Den skall också stödja kampen för konstnärernas integritet gentemot det samhälle de skildrar eller kritiserar, dvs. kampen för yttrande och tryckfrihet.